Herr talman! Att vi står här i dag och debatterar valfrihet i barnomsorgen beror på att det svenska folket reagerar mot den barn och familjepolitik som Socialdemokraterna bedriver i vårt land. Redan i dag har ett 90-tal kommuner berörts av föräldraupproret. Det är föräldrar som vill ha mer tid med sina barn i Vaggeryd, Vansbro, Varberg, Vetlanda, Vimmerby, Vännäs, Västervik, Västerås och Växjö - och det är bara de som börjar på en bokstav. Det finns många fler. En kommun som jag själv har sett på nära håll är min egen. Det är Uppsala, där ett antal småbarnsmammor samlade in 8 200 namn med krav på rättvisa och att få möjligheter till kommunalt vårdnadsbidrag. Denna folkvilja har folkets representanter i riksdagen lyssnat till och i ett riksdagsbeslut uppmanat regeringen att verka för mer valfrihet. Beslutet säger uttryckligen att den som vill ska kunna vara hemma med sina barn i större utsträckning än i dag. Men har regeringen brytt sig om folkets och riksdagens beslut? Nej. Regeringen har inte saknat tillfälle att följa riksdagens beslut. Ett flertal kommuner har vänt sig till regeringen och ansökt om att bli försökskommuner. Men vid varje sådant tillfälle har man gett avslag. Avslag har följt på avslag. När det gäller en annan försöksverksamhet i den här staden, Stockholm, var det ett annat ljud i skällan, om man säger så. Men så rörde det sig inte heller om barn, utan om bilar. Det säger kanske någonting om det parti som regerar i Sverige i dag. För barnens skull får vi verkligen tro på ett regimskifte till hösten! Personligen tror jag att det här kan bli spiken i kistan för ett tolvårigt regeringsinnehav. Varför är dagens socialdemokrater så rädda för att ge människor makten över sina egna liv? Varför ska det vara så orättvist? Enligt Skolverkets siffror för 2004 subventioneras varje heltidsplats på dagis med i medeltal 130 000 kr. Det som man betalar själv är i snitt 8 %. Det lämnar en subvention på ungefär 120 000 kr. Det är vad det ena barnet får. Det barn vars föräldrar väljer att vårda barnet själva får noll kronor. Snacka om orättvisa! Snacka om klyfta! Statsrådet talade förut här om gemensam skattefinansiering. Det stämmer ju. Men det är så orättvist fördelat. I Socialdemokraternas vision ska människorna inte forma sina liv som de själva vill, tycks det, utan som Göran Persson och Lena Hallengren vill. En gång i tiden förknippades Socialdemokraterna med kampen för alla människors möjligheter. I dag förknippas ni med tvång, likriktning och en partipiska som sträcker sig långt utanför den här kammarens gränser. Varför, Lena Hallengren, är Socialdemokraterna så rädda för att ge valfrihet åt Sveriges mammor och pappor och ge dem mer tid tillsammans med sina barn? Låt mig kort få återvända till utbildningsutskottets beslut från våren 2003 om att ge valfrihet åt föräldrar så att de skulle kunna vara hemma mer med sina barn under förskoleåren. Det skulle vara intressant om statsrådet kunde ta tillfället att stapla upp detta och säga: Ett, två, tre - detta är vad jag konkret har gjort för att fullfölja riksdagens beslut.
Herr talman! Vi har fattat ett riksdagsbeslut som finns med i interpellantens text och som handlar om att valfrihet innebär en möjlighet också för den som vill vara hemma med sina barn i större utsträckning. I början på mandatperioden, ett år efter det att vi hade fattat beslutet, förde vi en snarlik debatt med Berit Andnor. Nu i slutet på mandatperioden har vi en debatt med Lena Hallengren där vi får ungefär samma svar som då. Trots att nästan hela mandatperioden har gått, har det inte gett något avtryck i regeringsarbetet, utan det är samma som förut. Vi kör samma recept år efter år, trots att riksdagen har fattat detta beslut. Statsrådet redovisar i sitt svar att allting är väl. Det finns barnomsorg, föräldraförsäkring, barnbidrag och diverse annat som är bra för barnfamiljer och för barn. Som om någon skulle vara emot detta. Jag kan avslöja att Kristdemokraterna tycker att allt detta är bra saker, om det nu inte var känt förut. Men i verkligheten är det inte bara detta det handlar om. Vi vet ju att allt inte är väl i verkligheten. Precis som vi har redovisat tidigare i debatterna, och som är känt i hela landet vid det här laget, finns det barnläkare som har larmat om att den stress som även blöjbarn utsätts för i för stora barngrupper inte är att rekommendera. Bullernivån är för hög för både personal och barn på ett antal ställen inom barnomsorgen. Det blir för lite tid med föräldrarna för att knyta an till en eller två vuxna när man är riktigt liten. För att redovisa att vi har valfrihet i Sverige berättar statsrådet att det också finns familjedaghem, öppna förskolor och diverse annat. Ja, de finns fortfarande, men de blir ju allt sällsyntare. Vi har haft en extrem reduktion av antalet familjedaghem i Sverige de senaste tio åren under det socialdemokratiska regeringsinnehavet, och vi har nästan ingen öppen förskola kvar. De har reducerats mycket kraftigt. Det är inte väl i sak, och det är inte heller väl i den meningen som interpellanten har redovisat, nämligen att det finns en omfattande opinion som skulle vilja ha alternativ, som skulle vilja ha fler möjligheter och rådighet att ordna barnomsorgen efter eget stuk och vara hemma lite mer med sina barn. Denna min andra bild, som låter lite negativ, av hur små barn kan ha det i välfärdslandet Sverige betyder inte att dagis är fel. Det kan tvärtom vara ett utomordentligt bra alternativ för många familjer under en viss period av barnets och familjens leverne. Men det blir fel när dagis blir det enda möjliga alternativet oavsett vistelsetid, oavsett ålder på barnet och oavsett familj. Män och kvinnor vill kombinera barn, familj och arbetsliv. Det är jag också helt övertygad om. Men individen och familjen vill utforma det på egen hand, och då blir det på många olika vis. Det blir inte på ett enda sätt, som regeringen föreställer sig att det ska vara. Statsrådet har också rätt i sin beskrivning av att många familjer ordnar sitt vardagsliv så att de får mer tid med sina barn. Det visar ju att det faktiskt är så barnfamiljerna vill ha det. De vill ha mer tid med sina barn. De vill inte släppa arbetslivet, men de vill ha mer tid. De arrangerar detta trots, inte tack vare, regeringens arrangemang. Frågan kvarstår: Varför har inte regeringen rättat och packat sig efter riksdagens majoritetsbeslut?
Herr talman! Det är intressant att lyssna. Det är ganska tydliga och avslöjande skillnader som kommer upp, precis som i tidigare debatter som vi har haft i det här ämnet i kammaren. Jag kommer från en bruksort i Västmanland. Det är typisk mark där småfolket har hittat sina lösningar oavsett vad herrar överhet, eller för den delen damer överhet, har tyckt och tänkt. De kooperativa rörelserna och folkrörelserna var tidiga. Det var ett sätt att skaffa sig makt och inflytande över sitt eget liv, att inte bara vara utlämnad åt patron. För några år sedan besökte jag min grannkommun som också är en bruksort, precis som min kommun. I min grannkommun Surahammar träffade jag ett undersköterskepar. Både mannen och kvinnan var undersköterskor. De slet och släpade med deltider och heltider ibland när kommunen behagade ge dem det. Det är en offentlig arbetsgivare. Det var inte helt lätt att få ihop arbetslivet med familj och barn. Tillsammans med många andra drog man i gång vad jag skulle vilja kalla för vår tids folkrörelse, en revolt mot den stelbenta, enahanda barnomsorgslösningen. Man gjorde en namninsamling, och antalet insamlade namn översteg de 5 % som krävs enligt kommunallagen, som den borgerliga regeringen med Inger Davidson i spetsen genomförde i början av 90-talet, för att det ska finnas en möjlighet att ha en lokal folkomröstning. Den här folkomröstningen skulle då handla om mer valfrihet och mångfald i barnomsorgen. Innan bläcket i alla namn ens hade hunnit torka hade den socialdemokratiska kommunledningen givetvis sagt nej, precis som i vår andra grannort Västerås, där motsvarande namninsamling skedde. Det här belyser flera problem. Det finns ett demokratiskt underskott. Det är ett demokratiskt underskott där i synnerhet socialdemokratiska kommunledningar har en oerhörd benägenhet att alltid säga nej till lokala folkyttringar och lokala folkomröstningar. Det är ett problem och ett demokratiunderskott som jag tidigare har debatterat i den här kammaren med demokratiministrar som Mona Sahlin och Jens Orback till exempel. Det speglar en frustration hos de vanliga människorna över att inte få vara med, över att lämnas utanför och inte få chansen att påverka mer av sin vardag. Det är klart att när man adderar själva sakfrågan, att inte bli sedd när det gäller kravet på att få vara med och bestämma mer om barnomsorgslösningar och ha en större flexibilitet, blir det naturligtvis dubbelt så illa. Motståndet mot den lokala demokratiska yttringen, motståndet mot valfriheten för de vanliga småbarnsfamiljerna är ett dubbelt motstånd som kommer från en och samma kraft, socialdemokratin, där Lena Hallengren vill behålla makten för sig själv. Hon vill inte dela med sig.

Herr talman! Varför är det statsrådet Hallengren som är bättre på att avgöra vad som passar för Anton eller Alicia, som kanske är extra känsliga för att vistas i förskolemiljön? Varför får inte deras föräldrar möjlighet att ta hand om det själva? Hur kan det komma sig att en socialdemokratisk förskoleminister eller socialdemokratisk statsminister på ett bräde kan avgöra vad som är bäst för nästan en halv miljon barn? Frågan är: Vill svenska folket verkligen få det här skrivet på näsan? Vill man bli hunsad på det här viset? Jag tror inte det. Många minns nog ännu hur Göran Persson och Bosse Ringholm för några år sedan hävdade att de som själva tar hand om sina barn inte gör en samhällsinsats. Det är ju precis tvärtom! Ekonomiskt finns det bara vinster för samhället med att införa ett vårdnadsbidrag. Låt mig kortfattat beskriva hur vi kristdemokrater vill ge makten tillbaka till människor i Sverige så att de kan utforma sitt liv som de vill. Det finns några enkla steg som kan ge föräldrar mer tid tillsammans med sina barn. I ett Sverige styrt av alliansen med ett starkt kristdemokratiskt inflytande kommer fler föräldrar att få mer tid med sina barn. En barndom går, som bekant, inte i repris. Därför vill vi, i motsats till statsrådet Hallengren, ge föräldrar ekonomisk möjlighet att leva här och nu med sina barn. Vi vill efter föräldraförsäkringen ge föräldrarna barndagar som övergår i ett kommunalt vårdnadsbidrag på 6 000 kr per månad för tiden fram till dess att barnet börjar i sexårsverksamhet - långt ifrån de 3 000 kr som statsrådet var inne på. Det var tio år sedan. Du har inte alls hängt med i den här debatten. Jag vet inte var du har varit någonstans. Vi vill dessutom satsa på förskolan. Vi vill satsa på dagmammorna, som ni nu långsamt svälter ut. Vi vill behålla de öppna förskolorna. Kort sagt: Vi vill ge mer valfrihet och mer personlig makt - mer av det som riksdagen beslutat om. Allt är dessutom finansierat i vår budget. Min konkreta fråga till dig, Lena Hallengren, är: Varför är ni så rädda för att ens på prov låta några kommuner införa ett kommunalt vårdnadsbidrag? I debatten före den här använde socialminister Andnor den slogan som ni nu kör med hela tiden: Alla ska med - så enkelt är det! I det här fallet känns det som att ni menar: Alla ska med, alla ska göra likadant, alla ska stöpas i samma form - så enkelt är det! Så tycks det vara för er. Men kom ihåg, statsrådet: Alla barn är olika. Vilka är det som känner sina barn bäst? Naturligtvis är det föräldrarna. Vi kristdemokrater vill att det som man kan besluta vid köksbordet ska man också kunna besluta vid köksbordet. Det ska man inte bestämma på Rosenbad. Det är därför det är en så viktig fråga, en hjärtefråga, och det har det varit för oss hela tiden, nämligen att ge den här makten tillbaka till föräldrarna och myndigförklara dem. Så enkelt är det!

Herr talman! Lena Hallengren blandar friskt i sitt svar: Vi ger en för dyster bild. Förskolan toppar förtroendemätningarna år efter år - det är det som är sanning, och det andra är inte sant. Och så rör hon in maxtaxan i det hela också, fast maxtaxan sade jag inte ett ord om. Jag sade att det var väldigt bra med barnomsorg, att det var bra med föräldraförsäkring och att det var bra med barnbidrag, och ändå blandar statsrådet in någonting helt annat, bara för att blanda bort korten när det gällde min huvudfråga angående varför regeringen inte följer riksdagens beslut. På frågan vilken verklighetsbild som är sann är svaret naturligtvis att det är båda bilderna. Man måste så att säga vara både tondöv och blind och ha alla möjliga funktionshinder för att inte se att båda verkligheterna finns. Det finns de som lever i för stor stress, både som litet barn och som barnfamilj, och det finns en mängd föräldrar och barn som trivs och har det utomordentligt bra på dagis eller i annan barnomsorg. Men man måste kunna bejaka att båda bilderna finns och söka göra politik som passar så bra som möjligt för att vara så bra som möjligt för så många familjer och så många barn som möjligt. Därutöver frågar statsrådet efter Kristdemokraternas politik. Den har Mikael Oscarsson redogjort för nyss, så den behöver jag inte dra igen. Jag återkommer i stället till huvudfrågan: Varför följer regeringen inte riksdagens beslut? Om detta finns inte en stavelse och inte en bisats i statsrådets svar. Det tycker jag är märkvärdigt. Mikael Oscarsson har ganska omfattande redovisat den opinion som skulle vilja ha andra lösningar, och regeringen avvisar detta. Det tycker jag är helt okej. Det är självklart att regeringen får stå för en annan politik än Kristdemokraterna, och så får man i sedvanlig demokratisk ordning redovisa det inför valet. Detta är en minoritetsregering, men den agerar som om den var en majoritetsregering. Det tycker jag ensamt är ett skäl för att byta regering i höst, eftersom den inte förstår att rätta sig efter de demokratiska spelreglerna. Det här är ett majoritetsbeslut som är fattat. När tänker regeringen följa det?
Herr talman! Lena Hallengren pratar om att besöka förskolor. Ja, Lena Hallengren, jag har besökt förskolor i 15 år som förtroendevald - olika förskolor. Och jag har lärt mig någonting. Det är att olika människor har olika verkligheter, och varje verklighet är rätt för den person som det handlar om. Förskolor kan vara olika. Grupper kan vara olika. Barn kan vara olika. Och det är därför som vi kristdemokrater hela tiden kommer tillbaka till att det måste finnas en modell där alla ryms, där ingen lämnas efter och där ingen hålls tillbaka - där det finns olika lösningar för olika barn och olika lösningar för olika familjer. Sedan tycker jag faktiskt att det är lite beklämmande att Lena Hallengren ältar siffror och ställer frågor som, vilket vi skulle se om vi tittade i protokollen, hon har fört fram i varenda debatt den här mandatperioden. Det vore väl bra om statsrådet någon gång såg till att uppdatera sig någorlunda i stället för att prata om 12-13 år gamla siffror. Herr talman! Statsrådet pratar om skollagar. Det är lite magstarkt med tanke på att det är ett av regeringens absolut största misslyckanden under den här mandatperioden. Regeringen, Socialdemokraterna, klarar inte av att trots alla års beredning komma med en skollag. Lena Hallengren kallar sig förskoleminister. Ja, det är ju en signal i sig. Barn ryms inte, familjer ryms inte, mångfald ryms inte, utan alla ska in i en och samma form. Lena Hallengren efterfrågar genomslag för demokratin. Problemet är bara att Socialdemokraterna har hindrat demokratin när vi haft folkomröstningar. Om man bett om att få göra olika saker på försök - observera ordet försök - har Socialdemokraterna sagt nej. Det är problemet, och det är skillnaden oss emellan. Vi kristdemokrater vill inte ha Lena Hallengren eller Göran Persson eller någon annan socialdemokrat vid köksbordet.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

Herr talman! Ja, det är symtomatiskt att det är tre kristdemokrater som debatterar detta, för det är en hjärtefråga för oss att myndigförklara föräldrarna, att de ska få valfrihet.

Det är orättvist och snett att det förhåller sig på det viset, och för oss är det en hjärtefråga att ändra på det. En partikamrat till statsrådet, forskaren Per Kågeson, har i sin forskning om mer tid för barnen påpekat att det finns många barn som skulle må bäst av att dagisdebutera vid tre års ålder. Vissa barn är extra känsliga både för fysiska sjukdomar och för annat. I dag finns inget av denna valfrihet. Han tar också upp att stressjukdomarna ökar, liksom utskrivningen av magsårsmediciner och antidepressiva medel. När det gäller tinnitus, som Dagens Nyheter nyligen tog upp, säger drygt 60 % av sjuåringarna att de haft problem, att det tjuter och ringer i öronen. För sju år sedan var den siffran 12 %. Under denna tid har förskolegruppernas storlek ökat. Frågan är vilket ansvar statsrådet har för de barn som inte passar in, när det inte är bra för barnen att börja på dagis vid ett års ålder. När ska det bli valfrihet på det här området?